Herr talman! Jag beklagar att Tage Adolfsson i likhet med andra talare i viss mån har missförstått vad jag har sagt. Men om de hade läst den socialdemokratiska reservationen hade de förstått det. I reservationen yrkas inte att man inte skall ta hänsyn till avskrivningskostnaderna, utan det hävdas bara att man inte automatiskt skall godta de belopp som anges såsom avskrivningskostnader. Orsaken härtill är, som också både konjunkturinstitutet och statens prisoch kartellnämnd har sagt, att man för dessa avskrivningskostnader vid den nu använda metoden anger återanskaffningsvärdet och alltså inte inköpseller anskaffningsvärdet. Just skillnaden mellan dessa två värden var förra året ca 500 milj.kr. Vid en 10-procentig prisökning får man på detta sätt en vinst, som egentligen inte har något underlag i verkliga kostnader. Det är mot detta vi vänder oss, alltså inte mot att avskrivningskostnaderna skall ingå utan mot det sätt på vilket de skall ingå. När det gäller den del av produktionsmedelsindex som herr Adolfsson nämnde sade jag att kapitalkostnaden var 44 26. Det är rätt att avskrivningskostnaderna inte är så stora, men de uppgår ändå till ca 27 926 av produktionsmedelsindex. Eftersom de är den tyngsta posten i prisöverläggningarna, har dessa beräkningsgrunder mycket stor betydelse. Man måste förstå att när så tunga organ som konjunkturinstitutet och SPK verkligen anklagar detta system, måste det finnas en bakgrund. Jag tycker att det hade varit riktigare om också majoriteten i utskottet ställt sig positiv på detta område. Det är inte fråga om att förminska möjligheterna för jordbruket att få ersättning för sina kostnader. Meningen är bara att de verkliga kostnaderna skall ligga till grund för bedöminingen.

Herr talman! Jag kan bara uppmana herr Adolfsson att läsa reservationen. Om han läser den så förstår han att meningen inte har varit att ta bort avskrivningskostnaderna utan att bedöma dem på ett annat sätt.

Herr talman! I samband med nu behandlad proposition om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken har Tore Nilsson och jag i en motion begärt att prisstödet till jordbruk i norra Sverige skall årligen omprövas, dvs. inflationsskyddas för att ge följsamhet med inkomstutvecklingen för andra jordbrukare. I propositionen och även i utskottsbetänkandet framhålls att syftet med prisstödet till jordbruket i norra Sverige är att höja lönsamheten hos detta jordbruk till en nivå som är jämförbar med den för det mellansvenska jordbruket. Tydligen anser utskottet att de nordsvenska jordbrukarna skall vara nöjda med att få inkomstlikställighet vart tredje år, eftersom utskottet med en förunderlig argumentering försöker påstå att en översyn vart tredje år är mer flexibel än den av oss föreslagna årliga översynen. Av utskottsbetänkandet framgår att senaste treårsöversyn innebär att prisstödet höjdes med ca 30 26. Detta visar att syftet om inkomstlikställighet med det mellansvenska jordbruket tydligen bara uppnås vart tredje år. Det visar också att det är stora belopp som norra Sveriges jordbrukare går miste om genom att översynen sker i treårsintervaller. Bl. a. genom mitt arbete i Norrbottensdelegationen är jag starkt medveten om det känsliga utvecklingsläget för det nordsvenska jordbruket. Lönsamheten är svag, och framtidstron bland jordbrukarna sviktar. Jordbrukarna är klart medvetna om att det är statens jordbrukspolitik men även annan politik, t.ex. den som reglerar avståndskostnader och inskränkningar i rätten till markanvändning, som formar betingelserna för deras framtid. Utan ett levande jordbruk får andra regionalpolitiska satsningar en lägre effekt. Beredskapsoch försvarspolitiska synpunkter fordrar en regional livsmedelsförsörjning, främst av färskvaror. Ifrågavarande prisstöd utgår ju i huvudsak just till färskvaror. Det är ett allmänt intresse att framtidstro och utvecklingsvilja består hos den som bedriver jordbruk i norr. När jordbruket viker förändras landskapsbilden snabbt. Igenbuskade åkrar, förfallna hus och en allmän känsla av armod och övergivenhet präglar alltför stora delar av den nordsvenska bygden. 95 Herr talman! Norrbotten är ett stort underskottsområde i fråga om ägg och fjäderfä. I en annan motion har Tore Nilsson och jag föreslagit att även merkostnaderna vid fjäderfäoch äggproduktion skall beaktas genom ett ”Norrlandsstöd”. Denna fråga föreslås nu bli prövad av jordbruksnämnden. Jag hoppas att den prövningen sker snabbt och ger ett positivt resultat. Jag är övertygad om att det finns mycket förnuft i att ge prisstödet till norra Sverige en årlig anpassning liksom fallet är med jordbrukarnas övriga inkomster som är föremål för statlig prisreglering. Jag är därför, herr talman, övertygad om att årlig anpassning av prisstödet till jordbruket i norra Sverige kommer med tiden, även om det avvisas i jordbruksutskottets nu föreliggande betänkande nr 10.

Herr talman! Den proposition som ligger till grund för dagens riksdagsbeslut har två markerade särdrag. Det ena är den betydande enighet om det framtida svenska jordbruket som jordbruksutskottet ändå manifesterar genom sitt betänkande. Det andra är den tyngdpunktsförskjutning som har ägt rum från 1950 och 1960-talens alltför ensidiga filosofi till dagens mer samlade och differentierade grepp på jordbrukspolitiken. I 1960 års jordbruksutredning markerades mycket starkt att det var de stora arealerna, sammanläggningarna, det missbrukade ordet ”bärkraft” samt ambitioner att minska jordbruksarealen och kraftigt satsa på import av livsmedel som då dominerade. Det är inte mycket mer än tio år sedan man såg det som naturligt att med statsanslag stimulera plantering av skog på åker i avsikt att definitivt ta sådan mark ur jordbruksdrift. De här tankegångarna synes i dag ganska främmande, men de var förhärskande när det gällde den socialdemokratiska jordbrukspolitiken under 1950 och 1960-talen. Därför finns det anledning att ha det perspektivet när socialdemokraternas talesman i dagens debattinledning varnade för att profilera motsättningar och uppfordrade till enighet kring jordbrukspolitiken. Herr talman! I dag är enigheten mer påfallande än kanske på mången god dag, men det vore fel att hävda att en sådan samstämmighet skulle ha vuxit fram ur en socialdemokratiskt förd jordbrukspolitik. Den syn som förslaget till ny jordbrukspolitik bygger på kan man fastmer hämta från t.ex. reservationerna från dagens regeringspartier — då i opposition —- när 1967 års jordbruksbeslut klubbades. Man kan ta ytterligare ett steg tillbaka och hämta mycken god kunskap ur Waldemar Svenssons i Ljungskile särskilda yttrande och reservation i anledning av 1960 års jordbruksutredning. Mycket av vad som står att läsa i den 15 sidor långa reservationen återfinns i dagens förslag till ny jordbrukspolitik. Det som Waldemar Svensson då ensam fick slåss för som en särmening har i dag blivit hög visdom. Där fanns t.ex. kravet att man skall bevara åkerjorden. Där fanns synpunkten att utöver ren livsmedelsproduktion låta odlingsmarkerna och småjordbruken bli ett led i naturvården. Där fanns invändningar mot den nedgång i självförsörjningsgraden som majoriteten då hävdade. Lika klart som de stora jordbruksenheterna hävdades av utredningen, lika kategoriskt underkändes deltidsjordbruken. Deltidsjordbruken representerade ändå en form av flexibilitet hos näringslivet och rörlighet hos arbetskraften som för samhället är gynnsam från så många andra synpunkter. Familjejordbruken med kombinationen jord och skog var en annan bärande tankegång i den enskilda reservationen. Intressant är också att notera den bohuslänske odalmannens resonemang kring u-ländernas försörjningsproblem. Han hävdar där att utöver det globala jordbrukets utveckling måste industriländerna skapa beredskap mot hungerkatastrofer och integrera en viss livsmedelshjälp i det utvecklingsarbete som krävs. Då måste vi i Sverige också bevara produktionsresurser som på längre sikt kan behövas för försörjning av en avsevärt större befolkning än vårt land nu har. Vi måste också fylla rimliga krav på internationell solidaritet i ett läge där de globala försörjningsproblemen blir allt större. Vårt lands jordbruk befinner sig i ett relativt gynnsamt läge. Däremot måste det sägas att framtidsutsikterna för världen i stort, med världssvält och industriproduktionens rovdrift på naturtillgångar som nu dominerande inslag, är oroväckande. Utvecklingen måste ledas i andra banor än vad som tidigare varit fallet. Den framtida jordbrukspolitiken måste ta större hänsyn till följdverkningar på längre sikt inom övriga samhällsområden, och det är därför som vi också måste beakta jordbrukspolitikens sidoeffekter mycket starkare än vad vi gjort under tidigare år. Därvid spelar de olika företagsformerna en stor roll. Vi har familjejordbruken av olika storlekar som hjälper oss att klara en levande landsbygd. Det är därför viktigt att rationaliseringsivern inte får drivas så långt att endast storbruk i praktiken tillåts existera. Därtill kommer att de stora enheterna ofta kombineras med produktionsmetoder av mindre tilltalande slag. Våra fläskoch hönsfabriker är sådana exempel. Det finns också fördelningspolitiska skäl för familjeoch deltidsjordbruken. Fler delar på marken, spridningen av ägandet ökar. Det blir fler människor som bor i skogsoch jordbruksområdena. Därtill är det en boendemiljö som många har eftersträvat. Håkan Strömberg sade i sitt inlägg att dagens förslag till ny jordbrukspolitik var en fortsättning av 1967 års beslut. Det var verkligen att ta i! Håkan Strömberg finner om han läser 1967 års beslut att kollisionerna var många och i sak betydande. I dag har det skett en förskjutning som lett fram till en större samstämmighet än tidigare. Det upplever jag som mycket positivt. Jag har redan poängterat det i mitt anförande här. Skillnaderna mellan 1967 års beslut och dagens förslag till ny jordbrukspolitik är icke föraktliga, och de utfaller klart till det senares fördel. Förutsättningarna är som sagt olika i skilda delar av landet. Skogsbruket är ofta en viktig komplettering sysselsättningsmässigt och inkomstmässigt för småjordbrukaren. Jordoch skogsbruket kompletterar varandra väl genom att de har i stort sett skilda arbetssäsonger. En sådan kombination har varit och är av avgörande betydelse för att många småbrukare skall kunna fortsätta. Resultatet av jordförvärvsutredningens arbete kommer också att ha stor betydelse. Jag upplever det som positivt att man menar att fler förvärv måste prövas. Att koppla brukandet och boendet till ägandet måste vara rätt färdriktning. Herr talman! För den som under årens lopp i denna kammare föreslagit att statens stöd också skulle kunna komma de små jordbruken till del, att möjlighet skall ges att upprätthålla och även nybilda deltidsjordbruk är dagens förväntade beslut att hälsa med tillfredsställelse. Kommer man från ett område i landet där det differentierade jordbruket både när det gäller inriktning och storlek är dominerande känns det riktigt att svensk framtida jordbrukspolitik har inslag som möjliggör olika former av brukande, där glesbygdens övriga näringsliv, miljöoch naturvård samt livsmedelsberedskapen på kort och lång sikt tas i beaktande. Jag tror att det är grunden för en bra jordbrukspolitik — eller för att tala med Waldemar Svensson: ”För stora landsbygdsområden är detta ett livsvillkor.”

Herr talman! Debatten om jordbrukspolitiken har ju varit lång och intensiv. Den har stundom rört sig om historia, den har stundom rört sig i nuet och även i någon mån i framtiden. Ibland har den varit ute i buskarna och ibland har den varit mera seriös. Det är självfallet mycket intressant att så att säga göra historia i svensk jordbrukspolitik. Både jordbruksministern och Svante Lundkvist var inne på detta. Jag skall naturligtvis inte göra om det. Jag vill i sammanhanget bara uttrycka min förvåning över att Svante Lundkvist, förre jordbruksministern, började sitt anförande med att säga att den jordbrukspolitik som socialdemokraterna övertog efter den förra borgerliga regeringen sannerligen inte var mycket att hurra för. Det var ungefär samma jargong som vi hört många gånger sedan socialdemokraternas långa regeringsinnehav slutade visavi den allmänna politiken i vårt land. Det bör vara Svante Lundkvist bekant att före början av 1930-talet fanns det ingen jordbrukspolitik i det här landet. Det var först då som man fastlade den jordbrukspolitik som gäller alltjämt i sina huvuddrag. Eftersom det alltid förs in ett partsresonemang i jordbrukspolitiken skulle jag gärna vilja upprepa vad jag för tio år sedan sade i jordbruksdebatten. Jag sade då att man borde göra en summering av de tre decennier vi då hade bakom oss i jordbrukspolitiken: Först var det 1930 talet med låga priser; sedan kom 1940-talet med alla dess bekymmer och höga världsmarknadspriser — det var faktiskt omöjligt att importera livsmedel — och därefter 1950-talet med mycket låga världsmarknadspri ser på nytt. Hade man gjort ett bokslut då, skulle man kunnat säga att den politik som förts varit till gagn för båda parter. Jag värdesätter socialdemokraternas delaktighet i och ansvar för den förda politiken och deras framsynthet under de år som gått. Jag vill ge uttryck härför vid detta tillfälle. Men jag vill samtidigt säga att jag inte förstår den irritation som i dag har ådagalagts från de främsta talarna för socialdemokratin över att de som 1967 sade att det inte går att leva efter den här politiken nu ånyo tar upp debatten. Jag var själv med den gången. Jag satt i jordbruksutskottet och jag hörde till dem som sade: Detta kommer inte att gå. Ställer man frågan om det är en ny jordbrukspolitik eller om det är den gamla, så blir svaret naturligtvis beroende av hur man definierar den gamla jordbrukspolitiken. Jag erkänner gärna att jag — när jag varit ute och diskuterat jordbruksutredningens förslag och mötts av talet om att detta inte är någonting nytt — många gånger fått säga: Ni har rätt i att skillnaden inte är så förfärligt stor om man jämför förslaget med den situation på det jordbrukspolitiska området som vi har i dag. Men det är klart att man skall göra jämförelsen med den politik som fastlades 1967 — och då finns det skillnader. Jag kan inte låta bli att peka på några punkter, där vi sade att det då genomförda förslaget var omöjligt att leva efter. När det gällde mjölkområdet sades klart ifrån att varje produkt som man gör av mjölken skall betalas efter vad det kostar att producera den. Jag sade redan den gången att det under de förutsättningarna var fullständigt omöjligt att konstituera ett mjölkpris som det gick att producera till. Modellen var den gången att man skulle ta bort 4 öre per liter och då av priset på konsumtionsmjölk under sju år i följd. Man skulle vidare ta bort hela det allmänna mijölkpristillägget på 3 öre per liter med 1 öre varje år. Till modellen hörde också att höja smörpriset till 12-14 kr. per kg. Vi vet nu alla att det var fullständigt orealistiskt. Det gick heller inte att följa. Man sade vidare att kött och mjölk inte skulle få ses sammantagna. Man skulle räkna på varje gren för sig. Detsamma gällde också skog och jord. Det gick inte i utskottet att på mer än en enda punkt få majoriteten att ändra sig. Man sade: Det tjänar ingenting till att diskutera. Det kan vi votera om med detsamma. Detta är korrekt återgivet och jag kan ange personen som sade det om så önskas. Den enda kompromiss vi då lyckades göra gällde det i propositionen föreslagna bidraget till dem som ville bygga stora ladugårdar och svinstallar där propositionen föreslagit bidrag upp till 100 000 kr. 100 000 kr. i 1967 års penningvärde var inte litet. Vidare sade man att den lägsta gränsen för bidraget skulle vara 5 000 kr. Detta samtidigt som man tog bort småbruksstödet. I slutomgången blev den summan justerad ner till en betydligt lägre nivå; jag tror att det blev 50 000 kr., samtidigt som den lägsta bidragsgränsen sänktes 1967. Sedan skall villigt erkännas att det undan för undan gjorts förbättringar, och det har skett med den socialdemokratiska regeringens goda minne — jag skall inte påstå annat. Tidigare talare har refererat dem — först gjorde man en förändring när det gällde mjölken och sedan i viss mån också när det gällde rationaliseringspolitiken. Om detta är en ny jordbrukspolitik eller inte är en definitionsfråga. Vilken är den gamla jordbrukspolitiken? Är det den som gäller i dag eller är det den som beslutades 1967? Om man nu vill hårdra detta kan jag inte finna annat än att vi fattade beslut på detta område 1947 och 1967. Om man vid dessa tillfällen kallat det för en ny jordbrukspolitik eller inte vet jag inte. Jag tror att man hade en annan benämning. Men det spelar mindre roll. Det finns ingen anledning att riva upp en stor debatt kring rubriceringsfrågan, för det är ju närmast den det gäller. En annan punkt som förorsakat debatt här är skrivningen att inkomstmålet är ett huvudsyfte. Det verkar närmast som om det vore ett huvudsyfte att få en debatt på den punkten. Jag skall citera vad som står i propositionen. Där sägs: ”Förslagen innebär att ett huvudsyfte för jordbrukspolitiken skall vara att tillförsäkra dem som är sysselsatta inom jordbruket i alla delar av landet en ekonomisk och social standard som är likvärdig med den som jämförbara grupper uppnår. Vidare bör jordbrukspolitiken ha till mål att tillgodose konsumenternas berättigade krav på säker tillgång till livsmedel av hög kvalitet —---.” Går man vidare i texten finner man att jordbruksministern inte har hårt preciserat inkomstmålet. Det tycker jag också man skall beakta i sammanhanget. De här målsättningarna står rimligen inte i strid med varandra. Den ena går att förena med den andra. Det här liknar tvisten om vem som kom först — hönan eller ägget. Utan att göra det till någon prestigesak för mig skulle jag dock vilja påstå att om man inte kan tillförsäkra de människor som arbetar i jordbruket en inkomst som ligger i nivå med andra gruppers, kommer det inte heller att gå att tillförsäkra medborgarna i det här landet tillräckligt med livsmedel till rimliga priser. Från den utgångspunkten förstår jag inte att jordbruksministerns skrivning kan vara så upprörande. Jag är den förste att erkänna — så mycket har jag sysslat med hithörande frågor — att huvudsyftet är att tillförsäkra jordbrukarna rimliga inkomster. Detta kommer aldrig att gå om inte konsumenterna här i landet har en god köpkraft. Til syvende og sidst är detta alltså det avgörande i sammanhanget. Jag har svårt att förstå varför man vill göra jordbrukspolitiken till en partsdiskussion i så stor utsträckning som man gör. Socialdemokraterna resonerar som om de vore det enda parti som representerar konsumenterna. Det är lika orimligt som när de säger att de är de enda som representerar löntagarna — vilket de påstår också när de har obetydligt över 40 26 av väljarunderlaget. Jag blir faktiskt irriterad över den debatten, för det finns inget underlag för den. Alla är vi i - Nr 54 någon mån producenter och alla är vi också konsumenter. Detta gäller Fredagen den inte bara livsmedelsområdet, egentligen betjänar vi ju varandra på olika 16 december 1977 sätt och vi köper tjänster av varandra. Vi diskuterar i detta sammanhang inkomsterna för 4 å 5 96 av män = Jordbrukspolitiniskorna i detta land. Som Filip Johansson var inne på finns det ändå ken, m.m. inget annat område i detta land där konsumenterna så direkt sitter med i förhandlingar där det avgörs hur mycket man skall betala för tjänsterna. Det tycker jag är värt att hålla i minnet. Vi hjälps alla åt att betala alla de andra människorna också, endera genom att köpa deras tjänster eller via skattsedeln. Man får en dimension på detta också om man betänker att de livsmedel som vi totalt förbrukar i våra hushåll kostar i runt tal 50 miljarder kronor över disk. De livsmedel som är direkt jordbruksbaserade kostar i runt tal 30 miljarder kronor över disk. Den summa som jordbrukarna får exkl. subventionerna — och det är riktigt att räkna så i detta sammanhang —- är ungefär 10 miljarder kronor. Det är ganska märkvärdigt att man, trots det inflytande man har från konsumentsidan, ändå menar att det inte är tillräckligt med inflytande. Varför begär man inte att få inflytande upp till 30 miljarder kronor? Varför begär man inte inflytande upp till 50 miljarder? Och varför går man inte ännu längre? Jag har velat säga detta för att ge den rätta dimensionen åt frågan om livsmedelsprisernas inverkan på hushållsbudgeten. Jag har snuddat litet vid konsumentinflytandet, och därmed kommer jagin på frågan om konsumentdelegationen och jordbruksnämndens sammansättning. Jag är själv ledamot av jordbruksnämnden, och jag kan inte underlåta att säga att jag tycker att jordbruksministerns inställning i fråga om jordbruksnämndens sammansättning är riktig. Jag betraktar inte hans besked i propositionen som en partsinlaga — det är en rent praktisk syn på frågan. Det innebär kort sagt att man inte skall göra nämnden till en större apparat än att den är hanterlig. Det är en viktig förutsättning för att den skall kunna fungera. Det är också självklart att det i detta organ måste råda balans mellan företrädarna för dem som producerar och dem som konsumerar livsmedel. Den sammansättning som nämnden har i dag med två representanter för jordbruket, en representant för KF, en för LO och en för den privata handeln samt en generaldirektör, som väl kan sägas representera samhällsintresset, tycker jag är bra. Om vi därutöver satte in vad man kallar för samhällsrepresentanter — vad som nu menas med det — skulle detta organ bli alldeles för stort. Konsumentdelegationen skall jag inte säga så mycket om. Till konsumentdelegationens förfogande står jordbruksnämndens hela kansli och expertis. Delegationens eget kansli är ju också förstärkt med en alldeles utomordentlig personlig kraft. Jag tror alltså att vi i detta avseende har förhållanden som vi i fortsättningen kan leva med. Mitt intryck är att denna konsumentdelegation, som vi möter vid jordbruksförhandlingarna, 101 har mycket god inblick i och ett dokumenterat stort kunnande i dessa frågor. Mycket kort några ord om inflationsregeln, som också varit uppe till debatt. Det är väl alldeles klart att man utan en sådan regel inte kan träffa några långsiktiga jordbruksavtal. Och det måste ju ändå vara en fördel om man kan få sådana till stånd. Frågan är bara hur denna regel skall utformas. Den modell som här har föreslagits — jag tycker därtill att jordbruksministerns skrivning på den punkten är nyanserad — är sådan att den, eventuellt med några modifieringar, mycket väl kan vara användbar för tid framöver. Herr talman! Det har i dag liksom för tio år sedan skiftats en del hugg om jordbrukspolitiken. Det är väl kanske i och för sig inte märkvärdigt att så sker. Vi fastlägger här i princip vad som skall gälla för tid framöver. Som jag ser det är dock skillnaderna den här gången inte större än att det skall vara möjligt att leva efter detta beslut, även om vi inte kan uppnå fullständig enighet. Principerna är naturligtvis viktiga, men ännu viktigare är den praktiska handläggningen och utformningen av politiken under de år som dessa principer skall gälla. Jag vill, herr talman, sluta med att uttala den förhoppningen att det skall vara möjligt också under de kommande åren att i gott samförstånd mellan de berörda parterna handlägga jordbrukspolitiken.

Herr talman! Axel Kristiansson förklarade att socialdemokraterna haft en viss delaktighet i den utveckling som vi noterat under 1970-talet. Uppenbarligen är det på det sättet, eftersom vi hade regeringsansvaret under de sex första åren på 1970-talet. Jag fattade det så att Axel Kristiansson ansåg att utvecklingen hade varit gynnsam ur jordbruksnäringens synvinkel. Sedan försökte sig Axel Kristiansson på en ny variant av den följetong som vi i dag har diskuterat, nämligen detta med huvudsyftet. Axel Kristiansson säger att det står ers huvudsyfte och då kanske det är meningen att det skall finnas andra huvudsyften. Men det står inte talat om några andra huvudsyften i propositionen. Det var på den punkten vi tyckte det fanns anledning att skapa klarhet om vad propositionen egentligen menade. Nu har Axel Kristiansson varit med i utredningen och varit ense med de övriga ledamöterna i jordbruksutredningen om att de målen han nu har diskuterat skulle bedömas likvärdiga i förhållande till varandra. Därför vill jag ställa den raka frågan till honom: Hade det ändå inte varit klokt och rimligt att man i skrivningen i propositionen tagit fasta på den enighet som rådde i jordbruksutredningen på den här punkten? Hade det inte varit klokt, när man inte gjorde det så klart i propositionen, Nr 54 att i utskottet försöka vidhålla det som hittills har gällt och det som utredningen uttalade sig för, nämligen att de olika faktorerna borde ha varit likställda i förhållande till varandra? Tycker inte t.o.m. Axel Kriss tiansson att det var tämligen onödigt att vi skulle vara tvungna att re — Jordbrukspolitiken, servera oss i utskottet för att över huvud taget få gehör för den ståndpunkt = m.m. som Axel Kristiansson, Eric Enlund och andra intog i utredningen?
Herr talman! Axel Kristiansson ställde frågan: Varför kräver ni inte inflytande utöver det som gäller livsmedel som inte omfattas av jordbruksprisregleringen? Varför kräver ni inte inflytande för de 30 och de 50 miljarderna? Det är exakt det vi håller på att göra, i hela den debatt som pågår om hur vi skall kunna utveckla den ekonomiska demokratin i det här landet. Där handlar just diskussionen om hur man skall utveckla konsumenternas, löntagarnas, inflytande på alla dessa områden — där de områdena självfallet ingår som en integrerad del. Sedan konstaterar Axel Kristiansson att debatten om konsumentinflytande är något av en partsdiskussion. Jag vill påstå att det också gäller för det konstaterande Axel Kristiansson gör, att det är bra med balansen i jordbruksnämndens styrelse. Axel Kristiansson representerar ju ett av förhandlingsintressena i sammanhanget och har naturligtvis tagit ställning från den utgångspunkten — ett ställningstagande som man f. ö. också har gjort i de diskussioner vi hade i utredningen på den här punkten. Jag ställde en konkret fråga till Axel Kristiansson som jag inte har fått ett konkret besked på: Står ni kvar vid det ställningstagande som vi gjorde i utredningen om konsumentdelegationens framtida sammansättning och betydelse, förstärkning av kansliresurser och annat? Eller skall jag tolka ert inlägg som att ni nu har frångått det ställningstagandet?
Herr talman! Svante Lundkvist frågade mig om jag förmenade att det var klokt att göra den här avvikelsen från en enig utredning till propositionens innehåll, vidare om det var klokt av utskottet att inte bli ense på den punkten. Jag vill på den första frågan svara, vilket jag försökte säga i talarstolen, att jag förmenar att avsteget inte är större än att jag kan acceptera det, även från de utgångspunkter vi diskuterade i jordbruksutredningen. Vad sedan gäller hur det har gått till i utskottet kan jag inte uttala mig — jag har ju inte varit närvarande där. Det är möjligt att det inte hade behövts några reservationer, jag vill inte uttala mig om det. Jag hade gärna sett att det inte hade varit några reservationer. Det är vad jag vill säga på den punkten. Herr Wictorsson säger att ”det är just vad vi håller på med, att skaffa oss inflytande över de 30 och de 50 miljarderna”, och jag har naturligtvis 103 ingenting att invända däremot. Jag tror emellertid att det kan komma att bli ganska svårt att få det inflytandet. Vad jag ville säga tidigare var att ni i dag inte har något sådant inflytande — inte någonstans har konsumenterna ett sådant inflytande som de enligt förslaget får över jordbrukets 10 miljarder.

Den förstärkningen borde kunna vara till fyllest i varje fall under ett övergångsskede så mycket mer som det inte är så länge sedan jordbruksnämnden och konsumentdelegationen var föremål för en utredning.
Herr talman! Jag vill fråga Axel Kristiansson om han vidhåller sin tolkning av det som står i utskottets utlåtande sedan han fått klart för sig att avsikten med utlåtandet är att markera en annan inställning än den man gav uttryck för i utredningen. Det är det som här är det intressanta.

Herr talman! Jag konstaterar att Axel Kristiansson gått ifrån det krav vi hade i jordbruksutredningen och att han nöjer sig med den förstärkning av konsumentdelegationens kansliresurser som har skett. Det är således ett ställningstagande som avviker från det han gjorde i jordbruksutredningen. Sedan vill jag också slå fast att orsakerna till att konsumenterna har detta inflytande över jordbrukspolitiken i första hand är att vi varit överens om att vi skall ge jordbrukarna ett stöd. Det måste vi om vi skall kunna klara livsmedelsförsörjningen här i landet, och det är detta som är utgångspunkten. Om det har ju konsumenter, producenter, socialdemokrater, bondeförbundare, centerpartister och många andra varit ense. Enigheten om detta har ursprungligen skapat detta inflytande.
Herr talman! Vad gäller Svante Lundkvists fråga vill jag först och främst hänvisa till vad jag sade om hur jag ser på dessa målsättningar och om huruvida den ena eller den andra av dem är möjlig att infria utan att man tillgodoser båda. Jag tycker att mitt resonemang på den punkten håller. På frågan om jag står för min tolkning av utskottsutlåtandet vill jag svara att jag i det här avseendet utgår från jordbruksutredningen. Där har visserligen sagts att dessa målsättningar skall vara likvärdiga, men de kan mycket väl betraktas så också med denna skrivning. I utredningen sades ingenting om inkomstmålsättningen, och det är det väsentliga i sammanhanget.

Herr talman! Jag konstaterar att bland det mest positiva i denna proposition vi nu har att ta ställning till är en ändring av de allmänna villkoren för erhållande av statligt stöd för rationaliseringsändamål. Möjligheterna vidgas nu för kombinationsjordbruken att tillgodoräkna även skogsdelen som underlag för erhållande av statligt stöd. Äntligen har den för många fastigheter betydelsefulla kombinationen jord-skog fått sin rättmätiga ställning erkänd. Jag tänker då närmast på dessa fastigheters fördelar ur sysselsättningssynpunkt, deras styrka ur ekonomisk och likviditetsmässig synpunkt samt inte minst av hänsyn till trivsel och naturvård. Därmed, herr talman, noteras nu med tillfredsställelse att dessa jordbruks möjligheter att fortleva och utvecklas förbättras. Detta innebär därför också möjligheter för stora delar av vår landsbygd att överleva. För skogsoch mellanbygderna är kombinationen ofta en förutsättning för att leva vidare. Herr talman! Jag skall litet beröra kapitalfrågorna. I jordbruksutredningens kap. 22 berörs jordbrukets kapitalfrågor. Utredningen, liksom departementschefen i propositionen, konstaterar att nystartande och expanderande lantbrukare oftast drivit sina företag kapitalintensivt samt med hög skuldsättning och relativt litet eget kapital. Det stora problemet är att anskaffa kapital på sådana villkor att inte återbetalningsskyldigheten leder till likviditetssvårigheter. I propositionen framläggs nya förslag till riktlinjer för jordbrukspolitiken bl.a. avseende statliga insatser för jordbrukets rationalisering och villkor för statligt stöd i olika former för jordbruksnäringen — förslag som säkerligen kommer att förbättra strukturförhållandena inom jordbruket. Emellertid löper de framlagda förslagen stor risk att urholkas, och i många fall kan angelägen såväl yttre som inre rationalisering omintetgöras, om inte en tillräcklig mängd långfristigt kapital kanaliseras till jordbrukssektorn. En ovillkorlig förutsättning för att de nya riktlinjerna skall kunna förverkligas är sålunda att jordbrukarna får tillgång till långsiktigt kapital i större utsträckning än vad som nu är fallet. I en tid av svårigheter för näringslivet och ekonomisk oro i samhället är det angeläget att alla krafter samverkar för att nå ekonomisk stabilitet och sund ekonomisk samhällsutveckling. Emellertid får inte detta innebära att lantbrukets rimliga andel av kapitalmarknaden inte tillgodoses. Lantbruksnäringen delar problemet rörande begränsad kapitaltillgång med andra delar av näringslivet, men en väsentlig skillnad är att lantbruket i högre grad än andra näringar har mycket kapital bundet i fastigheter. I propositionen anfördes följande: ”Investeringsviljan kan inte upprätthållas om det råder brist på kapital. Uppenbart är att den statliga lånegarantigivningen fungerar som ett stöd bara om kreditinstituten kan bevilja lånen.” Detta är helt säkert riktigt samtidigt som det för flera lantbrukare är en bister verklighet och realitet. Obligationsutgivningsrätten för landshypoteken har under senare år varit helt otillräcklig för att finansiera nödvändiga investeringar. Hypoteksföreningarnas lånekö beräknas f.n. till ca 3,7 miljarder kronor, och den genomsnittliga väntetiden för de senast avlämnade låneansökningarna är mer än fyra år. Fastighetsöverlåtelser, som är angelägna från såväl enskild som allmän synpunkt, försvåras av nu rådande förhållanden liksom att vissa särskilt kapitalkrävande produktionsgrenar inom jordbruket inte bibehålles på en rationell nivå på grund av uteblivna eller försenade investeringar. Möjligheter att nå önskade produktivitetsförbättringar påverkas likaså i negativ riktning av en knapp tillgång på kapital. Då frågan om vad som är en rimlig andel av den långa kapitalmarknaden för lantbruksnäringen behandlas bör flera faktorer beaktas. Det gäller exempelvis lånekö, väntetid, efterfrågat och tillgängligt kapital liksom förhållandet att en icke oväsentlig del av lantbrukets kapital genom fastighetsöverlåtelser — såsom arvsskiften och försäljningar — lämnar näringen och nyttiggörs inom andra delar av näringslivet. Otvivelaktigt förhåller det sig så, att en kontinuerlig kapitalström finns från i lantbruksnäringen bundet kapital till bankinlåning, bostadsfastighetsinköp, obligationsoch aktiesparande m.m. F.n. finns en limit om 675 milj.kr. per år avseende obligationsutgivningsrätt för landshypoteken, vilket skall sättas i relation till det belopp som jag tidigare nämnde, alltså summan av nu inlämnade låneansökningar — ca 3,7 miljarder kronor. En avvägning av ökade taxeringsvärden, fortgående inflation och påtalad avtappning av kapital från lantbruksnäringen bör också göras för att man skall kunna rätt bedöma vad som kan anses vara en för lantbruket rimlig del av kapitalmarknaden. Bedömningen av dessa förhållanden måste leda till slutsatsen att kapitalfrågan är en av de allra viktigaste och mest akuta frågorna att lösa på lantbrukets område. En sund jordbrukspolitik måste även innefatta att kapitaltillskott tillförs landshypoteken genom ökade emissionsrätter. Utskottet liksom jordbruksministern framhåller att kapitalfrågorna måste lösas i annat sammanhang. Detta är möjligen riktigt, men jag vill konstatera att om de inte snarast löses kommer de målsättningar vartill propositionen syftar inte att kunna uppnås.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

Nr 54 Herr talman! Vi har nu snart i sex och en halv timme talat jordbruks Fredagen den politik, och jag skall inte gå in på så mycket i vare sig propositionen 16 december 1977 eller betänkandet, utan jag skall stanna vid den punkt som jag tycker = är en för konsumenterna väldigt viktig fråga. Jordbrukspolitiken, Med anledning av min motion 1977/78:93, som behandlats i jordm.m. bruksutskottets betänkande, vill jag anföra följande: Syftet med motionen, säger utskottet, är i princip tillgodosett i propositionen, men jag anser att skrivningen kunde ha varit väsentligt klarare. När det gäller konkurrensneutralitet på fettvaruområdet, så syftar denna till att medföra att konsumenterna skall få ett så billigt och bra matfett som möjligt. Förutsättningarna för nuvarande regleringar på matfettsområdet har ändrats väsentligt sedan de tillkom, vilket motiverar en omprövning av regleringarnas utformning. Det föreligger inte längre en klar gränsdragning mellan smör och margarin. Marknadsoch konkurrenssituationen har ändrats genom att mejeriindustrin har lanserat egna smörfettsbaserade margarintyper. Under perioden 1973-1977 har Svenska mejeriernas riksförbunds andel av margarinmarknaden ökat från 6 96 till 27 26. Detta beror delvis på att mejeriindustrin kunnat utnyttja sin tillgång till smörfett på ett icke konkurrensneutralt sätt. Smöret har fått en minskad betydelse i mjölkekonomin för mejerinäringen, och sedan 1950-talet har smörproduktionen halverats. Av mjölkinvägningens värde på ca 3 100 milj.kr. utgör mjölksubventionerna ca 2 100 milj.kr., eller omkring två tredjedelar. Motiven för en omprövning av regleringarna på matfettsområdet är sålunda främst den nya marknadssituationen, smörets minskade betydelse och de statliga subventionernas stora betydelse för mejerinäringen. Eftersom de statliga subventionerna spelar en så stor roll för mejeriindustrins produkter, finns det en särskild anledning att granska de statliga regleringarna och subventionernas effekt på konkurrenssituationen på matfettsområdet. Jag anser det orimligt att man med hänvisning till mjölkproducenternas behov av ekonomiskt stöd på ett extremt sätt utnyttjar de möjligheter som regleringssystemet ger till att favorisera smörfett på bekostnad av vegetabiliskt fett, t.ex. genom att lämna extra smörfettsrabatter till mejeriindustrins egna nya smörfettsbaserade produkter. Ett rättvisekrav är att ge margarinindustrin tillgång till mjölkfett som råvara till sina matfettsprodukter på samma villkor som gäller för den föreningsägda mejeriindustrin. I konsumenternas intresse måste statsmakterna finna rättvisare former för avsättningen av smörberget, dvs. smörfettsöverskottet.

I detta syfte beläggs alla oljehaltiga margarinråvaror, med undantag av mjölkfett, med en fettvaruavgift. Fettvaruavgiften är densamma för alla slag av margarinråvaror, alltså marina oljor, sojaolja, rapsolja m.fl., vare sig oljorna är producerade i Sverige eller är importerade. År 1967 var fettvaruavgiften 1:00 kr. och i år, 1977, är den 2:28 kr. Jordbruksministern anför i propositionen att konkurrensförhållandena skall beaktas vid den avvägning mellan priserna på olika matfetter som sker vid prisöverläggningarna, och i detta instämmer utskottet. En tillsättning av en arbetsgrupp med alla berörda parter för att utreda frågan om konkurrensneutralitet på matfettsområdet anser utskottet ej behövlig. Utskottet hänvisar till jordbruksnämndens möjligheter att föreslå åtgärder. Inom parentes sagt, herr talman, anser jag att det hade varit alldeles utmärkt, om utskottsmajoriteten hade beslutat sig för en partssammansatt arbetsgrupp och därmed gjort reservationen onödig. Mitt motionsyrkande har upptagits i reservationen 8, och jag kommer därför, herr talman, att vid omröstningen stödja denna.
Herr talman! I syfte att få till stånd rättvisare former skulle det behövas ytterligare en utredning, sade Margot Håkansson. När utskottet hade att ta ställning gick vi tillbaka och såg vad jordbruksutredningen anför i sammanhanget. Det visade sig då att jordbruksutredningen hade utrett fettvaruregleringen mycket noggrant med anlitande av alla tillgängliga experter. Man kan rent av våga påstå att få områden är så noggrant utredda. Man fann att den kritik som framförts i allt väsentligt berodde på missförstånd och oklarhet om hur regleringen fungerar. Utredningen var enig om att det inte fanns skäl att gå vidare med undersökningarna av förhållandena. De problem som påstods föreligga saknade aktualitet, och man var övertygad om att konkurrensen, om den på något sätt var snedvriden, borde kunna tas upp till behandling i samband med prisöverläggningarna. Jag kunde i och för sig, om jag ville agera partiskt i egenskap av oljeväxtodlare, anlägga vissa subjektiva synpunkter på fördelningen av regleringskassan på detta område, men jag nöjer mig med att peka på att vi inte har funnit objektiva skäl för att nu tillsätta någon ytterligare utredning.

Herr talman! Jag vill till den senaste talaren, Einar Larsson, säga att jag tycker att det finns all anledning att tillsätta denna utredning nu, eftersom det inte råder någon riktig konkurrensneutralitet på detta om råde. Det är inte önskvärt att man favoriserar en fettprodukt på andras bekostnad. Utskottet hade vunnit på att tillsätta en arbetsgrupp som hade kunnat se över dessa förhållanden. Det kan förhoppningsvis lösa sig i alla fall som en följd av debatten i kammaren i dag, om den leder till att man verkligen ser över förhållandena och skapar en konkurrens på lika villkor.

Herr talman! Efter den här långa debatten är det kanske inte så mycket mer att säga i denna fråga. Jag hade tänkt att något beröra problemen kring inkomstmålet, men efter Åke Wictorssons och Svante Lundkvists anföranden skall jag avstå från det och nöja mig med att instämma i vad de båda har sagt. Men jag skulle ändå vilja rekommendera Anders Dahlgren och några andra ledamöter att stämma ner tonen en aning när det gäller solidariteten mellan grupperna. Vi får dagligen rapporter om att stora löntagargrupper måste ändra sina köpvanor och sänka kvaliteten på sina livsförnödenheter som en följd av den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Herr talman! Jag skall också kommentera behandlingen av motionen 523, som jag och ett par partikamrater från Skåne väckte under den allmänna motionstiden. Den handlar om halmbränning på åkrarna. Jag skall inte ta kammarledamöternas tid i anspråk med en närmare redogörelse för motionens innehåll utan skall bara kort nämna, att vi där tar upp den miljöstörning, den jordförstöring och det slöseri med resurser som halmbränningen innebär. Vi talar i motionen inledningsvis om att Lantbrukarnas provinsförbund, lantbruksnämnderna och länsstyrelserna — liksom kommunerna — har försökt motverka olägenheterna med halmbränningen men trots en massiv insats inte lyckats uppnå det önskade resultatet, nämligen att halmbränningen skulle upphöra. Utskottet behandlar i sitt betänkande nr 10 motionen på några rader, enligt min mening med en intetsägande skrivning. Man upplyser om att det är länsstyrelserna, lantbruksnämnderna och kommunerna som skall handlägga dessa frågor. Det har vi också redovisat i motionen, så det är inget nytt. Jag tycker att miljöfrågorna över huvud taget fått en styvmoderlig behandling både i propositionen 19 och i utskottets betänkande. Man borde ha tagit upp en hel del miljöfrågor som sammanhänger med jordbruksnäringen, såsom giftbesprutning, övergödning m.m. Om utskottet hade skrivit någonting om de olägenheter som faktiskt sammanhänger med halmbränningen och gjort myndigheterna uppmärksamma på dessa problem, hade man kanske kunnat förvänta sig en ändring. De riktlinjer för hur jordbruket skall bedrivas från miljösynpunkt som naturvårdsverket skall utarbeta skall givetvis omfatta också halmbränningen. Det hade därför varit bra, om utskottet hade givit ifrån sig någon viljeyttring. Herr talman! Då utskottet avgivit ett enhälligt betänkande, är det väl meningslöst att ställa något särskilt yrkande i denna fråga. Jag avstår därför från det.

Herr talman! Debatten här i dag har i huvudsak handlat om olika ekonomiska aspekter på jordbruket. Det är ingenting konstigt i det, för det här är väldigt viktiga saker för vårt lands ekonomi liksom för konsumenternas och producenternas situation. Men jag tänkte i debattens sista minuter litet grand ta upp de ekologiska aspekterna, något som f.ö. också föregående talare var inne på. I dagens tidningar förekommer larmrapporter om den ökade cancerfrekvensen i landet. Man anser att den beror på den ständigt ökande förekomsten av kemikalier i vårt samhälle. Det är helt klart att de stora bovarna i det dramat lär få sökas hos industrin och kanske inte minst hos bilismen, men samtidigt är det väl uppenbart att jordbruket inte får undantas från miljödebatten. De allmänna strävandena att anpassa vår mänskliga verksamhet till ekologins krav måste också gälla jordbruket. Dessa frågor har tagits upp i två motioner väckta under den allmänna motionstiden. Den ena motionen är 1976/77:839 med Björn Eliasson som första namn. Där pekas på de olika ekologiska problem som är förenade med användning av bekämpningsmedel i jordbruket, de störningar i den naturliga ekologiska balansen som kan bli följden och också de risker som naturligtvis finns för olika kemikalierester i livsmedlen. Vi pekar på vikten av att utveckla mer ekologiskt inriktade metoder för att bekämpa skadeinsekter och hålla olika sjukdomar tillbaka. I motionen tas också upp energiaspekten. Framför allt produktionen av konstgödsel är som vi vet förenad med kraftigt ökande energikostnader. Mot denna bakgrund, som redovisas i motionen, hemställes att riksdagen hos regeringen skall begära initiativ till en utveckling mot resurssnåla och biologiskt riktiga odlingsmetoder i enlighet med vad vi sagt i motionen. Den andra motionen är 1976/77:1220. Den bygger på samma tema men tar upp ett konkret exempel på försök att finna jordbruksmetoder som inte förutsätter användning av olika kemikalier. Det gäller framför allt den biodynamiska metoden, som man väl får anse vara det mest utarbetade försöket att finna odlingsmetoder där man kan avstå från användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel utan att det skall få för allvarliga konsekvenser för produktionsresultatet. Den biodynamiska odlingsmetoden utgör onekligen ett intressant alternativ till de vanliga odlingsmetoderna. De undersökningar som har genomförts i samarbete med lantbruksuniversitetet i Ultuna pekar också på att ur produktionssynpunkt kan det biodynamiska jordbruket hävda sig ganska väl i förhållande till de vanliga metoderna. Det finns kring den biodynamiska odlingen uppbyggda en rad verksamheter av ett slag som påminner om dem som finns kring jordbruket i övrigt. Det finns forskningsverksamhet där man försöker att ständigt förbättra odlingsmetoderna, rådgivningsverksamhet, med anställda konsulenter för de enskilda lantbrukarna, det finns utbildningsverksamhet och det finns en organisation för kvalitetskontroll. Men dessa verksamheter finansieras helt och hållet med enskilda medel; det är de enskilda lantbrukarna, de enskilda konsumenterna och eleverna i den utbildning som vi har som får svara för kostnaderna. Samhället ger alltså inget som helst stöd. Vi som står bakom den här motionen har sett det som naturligt att samhället skall stödja forsknings-, rådgivningsoch utbildningsverksamhet samt kvalitetskontroll i samband med biodynamisk odling. Man kan bland konsumenterna konstatera ett växande intresse för ekologiskt inriktade jordbruksmetoder, vilket kommer till uttryck i en ökande efterfrågan av naturenligt eller biodynamiskt odlade produkter som i hög grad överstiger tillgången. Också bland producenterna kan ett sådant intresse konstateras. I motionen 1220 hänvisas bl.a. till att en Sifoundersökning i tidningen Land för ett par år sedan visade att en mycket stor del av Sveriges jordbrukare gärna skulle vilja använda s.k. naturenliga metoder, om förutsättningar för sådan odling kunde skapas. Även myndigheterna är intresserade av dessa odlingsmetoder. Statens naturvårdsverk har i olika sammanhang pekat på de bekymmer som förorsakas av användningen av kemiska bekämpningsmedel och alltför mycket konstgödsel, och verket har också framhållit vikten av att stödja utvecklandet av sådana jordbruksmetoder som innebär alternativ till bekämpningsmedelsanvändningen. Föredragande statsrådet framhåller också i propositionen vikten av en utveckling av det svenska jordbruket i en mer ekologisk riktning, och samma tankegångar kommer igen i utskottets betänkande. Den allmänna inriktningen är alltså klar på det här området. Men utskottet är föga konkret när det gäller att ta ställning till vilka åtgärder som skall vidtas för att åstadkomma den önskvärda utvecklingen, utan nöjer sig i stor utsträckning med att hänvisa till verksamhet som redan pågår. Det är anmärkningsvärt, tycker jag, att Torkel Lindahl skulle behöva skriva ett särskilt yttrande för att klargöra sin uppfattning, att den verksamhet som bedrivs kring alternativa jordbruksmetoder bör få större samhälleligt stöd.

Jag har därför inget annat yrkande än utskottets, men jag skall återkomma i den här frågan i framtiden.
Herr talman! Det var intressant att lyssna till Pär Granstedts anförande angående jordbrukets miljöeffekter. Vad jag konstaterar med förvåning är emellertid att vi inte har sett herr Granstedt ställa upp när vi här i riksdagen har tagit upp dessa frågor rent praktiskt. Man kan naturligtvis tala om ekologisk balans, men ekologisk balans är ju en samlingsbeteckning för metoder som innebär att man inte stör det naturliga kretsloppet. När vi har gått ut med motioner och gjort framstötar i interpellationer angående begränsad gödselmedelsanvändning, försök att förbättra vattenvården i jordbruket osv., har vi inte mött något gensvar från herr Granstedt. Jag måste beklaga detta. Men jag kanske kan hoppas att herr Granstedt i fortsättningen ställer upp när sådana frågor tas upp i riksdagen?
Herr talman! Det senaste inlägget kan jag bara tolka som ett uttryck för bristande uppmärksamhet på vad som händer i den här kammaren. Så länge jag varit ledamot av Sveriges riksdag har jag tagit upp de här frågorna i olika sammanhang. Det kanske bara är så att vi diskuterat dessa frågor i kammaren vid litet skilda tillfällen.
Herr talman! Miljövården gäller mänskliga frågor. Och jag trodde inte att det skulle betyda någonting vilket parti som tog upp dessa frågor. Men tydligen betyder det mycket för Pär Granstedt. För oss socialdemokrater är det fråga om att skapa vettigare villkor för människor att leva under och se till att den jordbruksteknik som används fyller de anspråk vi har på god miljövård.
Herr talman! Det är inte jag som försökt ta upp något slags strid om vem som är bäst på det här området, Grethe Lundblad. Jag tror att vi har rätt likartade utgångspunkter. Jag kan bara konstatera att när jag i olika sammanhang aktualiserat dessa frågor har inte Grethe Lundblad varit på plats och gett mig stöd. Vi behöver kanske mer av samarbete i framtiden och mindre av att man skyller på varandra.

Herr talman! För utskottets del vill jag säga att det inte har varit brist på initiativ och framstötar i miljöfrågor här i riksdagen. Snarare kan man säga att det har varit väldigt mycket åsikter och kanske inte alltid så mycket insikter. Utskottet har inte undervärderat de aspekter som framkommit utan haft inne på hearing olika grupper som engagerat sig i ämnet. Jag tror att enda möjligheten att komma till rätta med dessa viktiga problem på sikt är att vi skaffar oss mer insikt och skapar underlag för Nr 54

Herr talman! Vi har vid flera tillfällen under den senaste tiden haft anledning att beröra den ekonomiska situationen för kommuner och landsting. Detta är ganska naturligt med tanke på att ett stort antal kommuner nu passerat 30-kronorsgränsen i utdebitering och att vissa kommuner uppnått 32 kronor. Sedan några år tillbaka har förändringar i fråga om kommunernas ekonomi avfärdats med hänvisning till pågående utredningsarbete. Sedan den kommunalekonomiska utredningen nyligen framlagt sina förslag är väl inte detta gångbart. Det ärende vi nu behandlar rörande skatteutjämning i Stockholms läns landsting har kommit fram på ett annorlunda sätt. Utan att invänta resultaten från kommunalekonomiska utredningen kom regeringen med förslag om speciallagstiftning för Stockholms län. Trots att kommunministern i propositionen fastslår att den föreslagna inomregionala skatteutjämningen inte bör ersätta den statliga skatteutjämningen utan utgöra ett komplement till denna, framlades förslaget omedelbart innan kommunalekonomiska utredningen kom med sina förslag. Man kan säga att komplementet kom före huvudförslaget. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna funnit det omotiverat och olämpligt att frågan om inomregional skatteutjämning behandlas avskild från och före det statliga skatteutjämningssystemet. Därför har vi yrkat att riksdagen i avvaktan på förslagen från kommunalekonomiska uttredningen uppskjuter behandlingen av proposition 48. Enligt vår mening måste nämligen den avgörande frågan vara vilka resurser som regering och riksdag är beredda att satsa på det statliga skatteutjämningssystemet. En rejäl satsning på detta system utjämnar skillnaderna såväl inom enskilda regioner som mellan kommuner i olika delar av landet. En inomregional skatteutjämning kan endast minska spännvidden mellan kommunerna inom en region, inte påverka skillnaderna mellan kommuner i olika delar av landet. Det kan som exempel anges att man genom det föreslagna systemet inte kommer till rätta med den skillnad på 7 kr. som föreligger mellan Lysekil och Danderyd. Det är helt klart att det är otillfredsställande med utdebiteringsskillnader på 5-6 kronor och mer mellan olika kommuner för samma service. Det är naturligtvis särskilt framträdande om dessa olikheter råder inom en region, som Stockholmsregionen. Men för den skull kan man inte anse att detta är ett problem som endast de boende inom regionen skall lösa. Svagheten med det system som skisseras i propositionen är att inga särskilda statliga resurser tillförs Stockholmsregionen för att utjämna skillnaderna. Det blir en fråga för skattebetalarna inom regionen. Detta innebär att även låginkomsttagare i kommuner med redan hög utdebitering tvingas bidra till utjämningen. Till saken hör också att Stockholms läns landsting redan har den näst högsta skatten i landet. Den utjämning mellan kommunerna som kan uppnås med det framlagda förslaget skall alltså finansieras via landstingsskatten, som drabbar låginkomsttagarna särskilt hårt. Det är nämligen inte särskilt sannolikt att de kommuner som man räknar med skall få del av utjämningen får möjligheter att sänka utdebiteringen till primärkommunal verksamhet. Vi är alltså kritiska till den föreslagna metoden att minska klyftorna mellan kommunerna i Stockholmsregionen. Den avgörande invändningen i nuläget är att man bryter ut denna fråga ur den totala skatteutjämningen och söker på ett konstlat sätt lösa den oberoende av andra åtgärder. Övriga motionärer har godtagit propositionens förslag med olika modifieringar. En enskild moderatmotion vill att endast lån och inte bidrag skall förekomma. En socialdemokratisk motion uttrycker farhågor för att landstinget kan komma att styra den primärkommunala verksamheten. Huvudfrågan undvikes dock i motionerna, nämligen att det framför allt måste vara över det statliga skatteutjämningssystemet och särskilda statsbidrag som problemen skall angripas. Detta motsäges inte av att problemen är särskilt framträdande i en region, nämligen Stockholmsregionen. Vi vidhåller därför uppfattningen att frågan om särskilda åtgärder för Stockholmsregionen bör tas upp i samband med behandlingen av skatteutjämningssystemet i dess helhet. Med hänvisning härtill ber jag att få yrka bifall till motion nr 179 som innebär uppskov med behandlingen av frågan om inomregional skatteutjämning i avvaktan på behandlingen av det statliga skatteutjämningssystemet.

Herr talman! Frågan om inomregional skatteutjämning har tidigare väckts av centerpartiet här i riksdagen. Under våren 1976 ställde sig riksdagsmajoriteten bakom kravet i en centermotion från Karin Söder m.fl. att skyndsamt pröva möjligheten att lagstiftningsvägen skapa möjligheter för en inomregional skatteutjämning. Jag skall inte närmare uppehålla mig vid motionen och motiven bakom den, eftersom Pär Granstedt, en av motionärerna, senare kommer att ta till orda här i kammaren. I propositionen redogörs utförligt för den kommunalekonomiska situationen i Stockholms län. Den kännetecknas av betydande skillnader mellan kommunerna, skillnader som blivit större än när de först aktualiserades i den av mig inledningsvis nämnda motionen. Man kan konstatera att i Stockholms län är skillnaden mellan de kommunala skattesatserna störst i landet. Det statliga utjämningssystemet bidrar endast i ringa mån till att utjämna dessa skillnader. Det har in neburit att särskilda insatser krävs. Man kan nämna att hälften av det extra statliga skatteutjämningsbidraget går till kommuner i Stockholms län. Det gäller för 1978 likaväl som för 1977, och det är väl också ett svar till vad Nils Berndtson anförde, att man måste vidta åtgärder. Han frågade varför man inte gör det. Men man har faktiskt via dessa extra statliga skatteutjämningsbidrag fått hjälpa till. Kommunalekonomiska utredningen, som i förra veckan lämnade sitt betänkande, har också utförligt redovisat den ekonomiska situationen i Stockholms län, och där föreligger en samstämmighet mellan de redovisningar som gjorts av utredningen och de redovisningar som lämnats i propositionen. Man har också inledningsvis resonerat om på vilket sätt man skall angripa problemet, och även där råder en samstämmighet. Man har avvisat tanken att göra hela länet till en kommun — en tanke som finns i propositionen — eller att ändra uppgiftsfördelningen mellan landsting och kommun. Kvar står då att omfördela ekonomiska resurser inom regionen till stöd för de kommuner som har låg skattekraft och hög utdebitering. Utskottet delar uppfattningen att de ekonomiska problem som finns i Stockholmsområdet är av så speciell akut karaktär att frågan om inomregional skatteutjämning bör prövas utan att man avvaktar utredningsförslaget. Det är alltså enhälligt som man står bakom detta krav, och det är därför man också avvisar vpk-motionen. Beträffande vpk-motionen kan jag väl inflika att låginkomsttagarna skulle kanske drabbas ändå hårdare, i varje fall i de utsatta kommunerna, om man inte vidtog särskilda åtgärder. Landstinget föreslås alltså få en vidgad kompetens genom denna lag. Utskottet accepterar också det förhållandet, och jag finner det vara naturligt att lösa de aktuella problemen den vägen. Landstinget ges emellertid ingen skyldighet, utan det blir en prövning inom landstinget. En fråga som är av stor principiell betydelse är då relationerna mellan primärkommuner och landstingskommuner. Farhågor har uttalats — det hörde vi Hilding Johansson här också nämna — att det skulle bli fråga om styrning från landstinget gentemot kommunerna, att man skulle villkora bidragsoch långivningen på ett sådant sätt att man inkräktar på den primärkommunala kompetensen. Kommunministern har i propositionen framhållit att en möjlighet för landstinget att lämna lån eller bidrag får inte rubba den gällande ordningen mellan landsting och primärkommun som två likställda kommuntyper. Vidare sägs att villkor som inkräktar på den kommunala självstyrelsen får inte ställas upp, och det har utskottet understrukit. Vi instämmer i vad föredragande statsrådet anfört, och därmed har vi också avvisat kravet i den socialdemokratiska motionen, att riksdagen skulle ge regeringen detta till känna, eftersom regeringen enligt vår uppfattning i propositionen utförligt gjort de här uttalandena. Ser vi på den socialdemokratiska reservationen finner vi att där framförs kravet att reglerna skall vara klarare — de är för vaga för att kunna ac cepteras. En frågeställning som jag skulle vilja resa — eftersom vi i övrigt är så samstämmiga i fråga om att behovet finns — är: Hur skall reglerna se ut? Jag finner inte ut av reservationen att de är på närmare sätt preciserade. Skulle de ha den precision som Hilding Johansson efterlyste borde de också ha formulerats i lag. Det har emellertid inte skett. Därför har vi också funnit skäl att betrakta motionen som besvarad med vad utskottet anfört. Provisoriet och huruvida detta skulle kunna bli en modell för framtiden är en fråga som också tagits upp. Propositionen säger att lagen skall vara provisorisk men talar inte om fortsättningen, och därför finns det kanske inte så stor anledning att diskutera det i dag. Tiden för den här lagen går ut 1981. Det är alltså en begränsad tidsperiod. Huruvida man via det statliga skattesystemet skall reglera den här frågan får bli föremål för senare bedömning. Alf Wennerfors frångår emellertid propositionen och vill endast acceptera långivningen. Analyserar man situationen, finner man att i varje fall i vissa av de kommuner som berörs finns tre saker som hör ihop: låg skattekraft, hög utdebitering och en stor låneskuld. Att enbart anvisa lån löser inga problem, eftersom låneskulden ytterligare skulle belasta de kommuner som är i den sämsta situationen. Vi har alltså accepterat propositionen och därför också avstyrkt motionen. Det finns emellertid ett par påståenden i Alf Wennerfors motion som jag gärna skulle vilja ta upp.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
Herr talman! Bengt Kindbom sade att man genom särskilda statsbidrag försökt motverka den stora spännvidden inom Stockholmsregionen. Men det är väl uppenbart att bidragen har varit helt otillräckliga, eftersom vi inom regionen har en utdebiteringsskillnad på 5:40 kr. Det logiska borde väl vara att gå vidare på statsbidragsvägen, om nu inte det statliga skatteutjämningssystemet räcker till. Jag vill också säga att brådskan med framläggandet av förslaget inte har övertygat. Nu föreslår man alltså att lagen skall träda i kraft den 1 januari 1978, men ett faktum är ju att Stockholms läns landstings budget för nästa år redan är fastställd. Några resurser som gör att man kan lämna bidrag till länets kommuner finns uppenbarligen inte, och det talar ju inte för den brådskande behandlingen. Det är väl uppenbart att sättet att behandla detta ärende har vållat påtaglig irritation även i det borgerliga lägret. Här ger man alltså den kommunalekonomiska utredningen i uppdrag att pröva frågan om inomregional skatteutjämning, men så kommer man med ett utspel, innan utredningen har hunnit pröva frågan. Är detta ett tecken på att man inte är beredd att göra en ordentlig satsning på det statliga skatteutjämningssystemet utan försöker överlämna åt skattebetalarna i varje region att klara utjämningsfrågorna? I så fall är det illavarslande inte bara för Stockholmsregionen utan för hela riket.

Herr talman! Herr Berndtson talar om de tidsregler som gäller i detta sammanhang. Jag vill erinra om att vpk i en reservation vid finansutskottets betänkande 1975/76:39 framhöll att omfördelningen borde genomföras snabbare än vad utskottet förutsatte. Nu vill man skjuta frågan på framtiden. Herr Berndtson säger vidare att det nu aktuella förslaget visar att medlen i det statliga utjämningssystemet är otillräckliga. Jag vill då peka på att den kommunalekonomiska utredningen ändå har avgivit ett betänkande, som skall ut på remiss. Det är i varje fall ett steg i rätt riktning. I vad mån man där inte har kunnat tillgodose herr Berndtsons och vpk:s krav låter jag vara osagt. Det blir kommunernas sak att reagera när de får tillfälle att studera betänkandet i dess helhet. Till Hilding Johansson vill jag säga att vi utgick från det socialdemokratiska motionskravet att riksdagen skulle göra ett uttalande till regeringen. Vi har i utskottsmajoriteten understrukit vad som anförts i propositionen på dessa punkter och icke ansett oss kunna besvara motionen på annat sätt än vad vi gjort.
Herr talman! Ja visst, Bengt Kindbom, borde frågan om utjämning av de stora skatteskillnaderna mellan kommunerna ha lösts snabbare. Den spännvidd som förekommit under en rad av år har hela tiden varit otillfredsställande. Men frågan är hur man skall kunna förbättra situationen. Kommunalekonomiska utredningens betänkande om det statliga skatteutjämningssystemet är nu offentliggjort. Vi menar att det är i det sammanhanget man bör ta upp frågan om särskilda åtgärder inom Stockholmsregionen om inte det statliga skatteutjämningssystemet räcker till, t.ex. särskilda statsbidrag med hänsyn till vissa kommuners problem.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att det om man följer vpk:s krav tar ännu längre tid innan man kan komma fram till någon konkret åtgärd, för den händelse att landstinget, som har beslutanderätten, väljer att införa någon form av skatteutjämning mellan kommunerna. Egentligen har ju kravet i motionen redan fallit, eftersom kommunalekonomiska utredningen säger att den mot bakgrund av att ett förslag till provisorium framlagts inte utarbetat något förslag till inomregional skatteutjämning. Vi har alltså inget att vänta på.

Herr talman! ”Nå, Sven Johansson, kan kommunalmännen nu lugnt luta sig tillbaka i sina sammanträdesstolar och vänta på att ”Din” kommunalekonomiska utredning löst alla problem åt dem?” Detta är, som ni förstår, ett citat ur en färsk intervju i senaste numret av Kommunal Revy med landstingsrådet Sven Johansson, som lett utredningsarbetet i kommunalekonomiska utredningen. Svaret på frågan blev naturligtvis nej. Att lösa kommunernas aktuella ekonomiska problem är sannerligen inte lätt, och det understryker Sven Johansson i intervjun. I utredningens nästan 500 sidor tjocka slutbetänkande beskrivs detta utförligt och detaljerat. Var och en av denna kammares ledamöter är klart medveten om att om bruttonationalprodukten i år sjunker med 2 96, går det inte att få rätsida på ekonomin, om kommunerna i Sverige samtidigt ökar sin verksamhetsvolym med 5-6 96. Var och en inser att kommunalmännen själva måste lösa problemen. Här gäller i hög grad talesättet att vi där hemma i kommunen har den kommunalekonomi som vi förtjänar. Låt oss slippa skattetak och andra statliga ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Hur uppfattar vi en sådan vädjan? Är det numera bara en from önskan? Är den kommunala självstyrelsen mogen för avveckling? Ja, inte kunde jag för några månader sedan ana att vi trots allt var på väg mot att begränsa den kommunala självstyrelsen. Plötsligt en dag låg förslaget på min bänk. Att detta upplevdes alldeles extra överraskande beror som vi vet på att den kommunalekonomiska utredningen då stod inför sitt slutsammanträde. Förslaget gällde t.o.m. min egen valkrets, Stockholms läns landstingskommun, där vi har en rejäl borgerlig majoritet och där den moderata landstingsgruppen är nästan lika stor som centerpartioch folkpartigrupperna ihop. Jag och några moderata kolleger på de båda Stockholmslänsbänkarna har genom motionen 193 markerat vår stora principiella tvekan när det gäller förslaget. Motionsyrkandet innebär att vi tar avstånd från tanken att även Stockholms läns landstingskommun skall lämna bidrag till kommuner i skatteutjämnande syfte. Men yrkandet innebär att långivning kan ske. Det är helt klart att vissa primärkommuner i Stockholms läns landstingskommun har stora ekonomiska problem, framför allt Botkyrka, Tyresö och Haninge söder om Slussen samt Vaxholm och Upplands Bro norr om Slussen. En av orsakerna synes vara de orimligt höga kapitaltjänstkostnaderna. Botkyrka har f. n. en låneskuld på ca 630 milj.kr. Om man slår ut låneskulden per skattekrona, får man för Botkyrka ett jämförelsetal på 60,7. Upplands Bro, som dels har låg skattekraft, dels en stor låneskuld, får jämförelsetalet 45,5. Dessa båda höga tal skall jämföras med 4,8 för Lidingö och 5,3 för Danderyd. De senare kommunernas skattekraft är mycket stor i jämförelse med de andra mer fattiga kommunerna. Låneskulden i respektive kommun är mycket låg, dvs. omkring 40 milj.kr. Andra kommuner i regionen med hög skattekraft och låg låneskuld per skattekrona är Solna, Sundbyberg och Stockholms kommun. Av detta förstås att ränteoch amorteringskostnaderna är mycket olika i nämnda kommuner. En annan orsak till problemen är de stora kostnaderna för de många tomma lägenheterna i vissa kommuner. Haninge och Upplands Bro är exempel på kommuner med många outhyrda lägenheter. En tredje orsak som har samband med tomma-lägenheter-problemet är orimligt höga socialhjälpskostnader. Jag har pekat på de stora skillnader som råder mellan kommunernas låneskulder. Botkyrka kommun har fått svara för en stor del av det snabba bostadsbyggandet i regionen, och självfallet har det medverkat till extra påfrestningar. F. n. åtgår 7:20 kr. eller 45 26 av kommunens utdebitering till räntor och amorteringar. Jag vill även peka på att skattekraften är olika stor och att också skillnaderna mellan lägsta och högsta skattesats är stor. Den lägsta — i Danderyd — är 10:60 och den högsta — i Botkyrka — är 16:00. Även om vissa kommuner har problem innebär regeringsförslaget en förändring i den principiella inställningen till den kommunala självstyrelsen. Visst finns det orsaker, som kan ha varit svåra att påverka, till en kommuns ekonomiska problem, men var går gränsen mellan dessa orsaker — dessa utomstående orsaker — och de orsaker som utgörs av kommunalmäns felaktiga bedömningar och felaktiga beslut?

Visst är det bra att man i en kommun har tillgång till en sporthall och en simhall och att man exempelvis bara behöver betala 5 kr. för ett bad och möjligheten att simma i bassängen. Men vad innebär det? Det där badet kostar egentligen 63 kr., dvs. badet betalas till största delen av skattebetalare som inte alls utnyttjar simhallen eller sporthallen. När man sedan vet att det egentligen bara är ett fåtal som över huvud taget utnyttjar simhallen, kan man ju också ha anledning att vara litet betänksam. Skall nu simhallsoch annat liknande byggande, som kanske skapar ekonomiska kriser, betalas av skattebetalare i andra kommuner, som har varit försiktigare och som förvisso också hade velat bygga simhallar men som inte ansett sig ha råd med det ännu, utan velat skjuta på det? Jag förstår att kommunalmän som verkligen försöker hushålla med skattebetalarnas pengar blir irriterade när de får höra att de måste avstå från resurser till andra kommuner, där man t.ex. har byggt för många lägenheter och nu har stora hyresförluster.

per år. Kan det vara vettigt? Kan det vara en riktig princip att i det här fallet sundbybergaren skall betala till ekeröbon? Jag vill som moderat understryka principen att vi skall ge den enskilde medlemmen av kommunen ökade möjligheter att påverka utvecklingen där hemma i kvarteret, i byn, i kommunen. Detta sker ju främst genom den representativa demokratin. Vi väljer politiska förtroendemän som får förtroende att fatta de kommunalpolitiska besluten. Men en lika viktig grundprincip är att jag av en förtroendeman kan utkräva ansvar. Det kan ske på många sätt, bl.a. genom möjligheten att inte välja om henne eller honom om hon eller han inte motsvarat mitt förtroende. Men hur skall jag bära mig åt när jag skall utkräva ansvar av kommunalmän i andra kommuner som gjort felbedömningar? Jag vill starkt ifrågasätta en utveckling i den här riktningen. Jag är vidare oroad över vad det kan innebära att en landstingskommun styr pengar till olika kommuner inom regionen. Det är principiellt tveksamt att en landstingskommun i rollen av överkommun, som det har nämnts här, skall överta ansvaret för finansieringen av de enskilda primärkommunernas verksamhet. Vi har i motionen 193 — med tanke på de svårigheter som vissa kommuner har — framfört tanken på långivning i stället för bidragsgivning. Innan jag framför mitt yrkande skall jag så svara på en fråga av Bengt Kindbom. Han undrar över en formulering i vår motion som anger att det redan skulle finnas möjlighet i vår landstingskommun till någon form av bidragsgivning. Han undrar vad det egentligen innebär. Då vill jag meddela att för en hel del år sedan bildade Stockholms stad och Stockholms läns landsting ett kommunalförbund under namnet Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor med förkortningen KSL. Förbundet har haft till uppgift att hjälpa till med bostadsbyggandet i regionen. Det är genom detta kommunalförbund som landstingskommunen haft möjlighet att bistå när det uppstått speciella problem vid den snabba utbyggnaden av bostäder inom regionen. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till propositionen med den ändring som föranleds av bifall till motionen 193.

Herr talman! Att det står i Alf Wennerfors motion att han ifrågasätter den kommunala självstyrelsen kan jag förstå efter hans inlägg här. Det verkar också som om detta hade varit i säck innan det kom i påse, som vi skulle säga hemma i Västergötland. Jag tyckte att Sven Johanssons ande — hans namn nämndes ju inledningsvis — svävade över de här synpunkterna. En del känner jag också igen från den kommunalekonomiska utredningens material. Låt oss se på den situation som råder. En fråga som jag vill ställa är varför Alf Wennerfors accepterar den statliga skatteutjämningen, som på precis samma grunder kan överföras på hans resonemang i det här avseendet. Andra kommuner får vara med och betala, säger Alf Wennerfors. Det är att förenkla resonemanget väldigt mycket. Det finns väl ändå en skattekraft i botten. För att hålla precis samma grundläggande service åt invånarna måste det med nödvändighet bli skillnad i utdebitering om man tar hänsyn till skattekraften i Danderyd, som är 323:17 kr., och den i Botkyrka på 186:77 kr. Att det måste bli skillnad går aldrig att komma ifrån. Då håller jag mig bara till det grundläggande serviceansvar som kommunerna har — det är det vi kan ha som utgångspunkt. På utbildningsområdet och på det sociala området har kommunerna väldigt stora åtaganden, för att inte tala om det som varit särskilt påtagligt i Alf Wennerfors betonade svårigheterna att utkräva politiskt ansvar när det gäller kommunerna. Men det gäller väl även i fråga om landstinget i det här avseendet, eftersom det är landstinget som har att avgöra om man över huvud taget skall gå in med någon skatteutjämning inom regionen i enlighet med det provisoriska förslag som här är lagt.
Herr talman! Jag trodde, Hilding Johansson, att det framgick av mitt anförande att jag är tveksam till båda dessa former — både lån och bidrag — när det gäller regional skatteutjämning. Jag är som alla andra klar över att det finns problem i en del kommuner — jag nämnde det i mitt anförande. Vi kan inte bara vifta bort de problemen, utan något måste göras. Det är därför vi har framfört tanken på ett slags långivning. På Bengt Kindboms fråga varför vi kan acceptera statlig skatteutjämning vill jag svara att ett sådant system inte heller är riktigt, om man skall vara verkligt, genuint principiell i sin uppfattning. Men snälla nån —- det är någonting som vi har utvecklat under åren och funnit att vi tvingas ha. Varför skall vi av den anledningen behöva gå vidare och införa ett liknande system inom en landstingskommun — och inte riktigt veta om vi tänker fortsätta på den vägen och införa det över hela landet? Jag skulle vilja ställa en fråga till Bengt Kindbom, som tillsammans med sina kolleger i centerpartiet har talat så oerhört mycket om decentralisering och sagt att vi skall decentralisera beslut och ansvar. Det är ju detta vi vill göra genom den kommunala självstyrelsen. Vi vill inte avveckla den, vi vill utveckla den och förbättra den, så att kommunmedlemmarna så mycket som möjligt kan påverka utvecklingen i sin egen kommun genom sina förtroendemän. Hur ser Bengt Kindbom på det? Skall ni införa den här utjämningen i flera landstingskommuner? På det sättet avvecklar ni den kommunala självstyrelsen. Hur ser Bengt Kindbom på den frågan?
Herr talman! Innan man över huvud taget kan diskutera begränsningar i den kommunala självstyrelsen, vilket ett kommunalt skattetak skulle vara, måste man ha fått en jämnare nivå, så att man har något att bygga vidare på. Därhän har vi inte kommit än. Jag nämnde förut att kommunalekonomiska utredningen är på väg — oaktat resurserna ännu inte räcker dithän att vi får en fullständig utjämning. På Alf Wennerfors direkta fråga om vi skall utveckla den kommunala demokratin eller om vi inte skall göra det vill jag svara: Jo, det skall vi göra. Men för att kunna göra det måste man ha resurser. Annars sitter man där man sitter. Jag upprepar att det finns stora skillnader i skattekraft mellan kommunerna i Stockholmsregionen. Har man inga resurser är inte den kommunala självstyrelsen mycket värd, och lägger man på ett skattetak blir den kommunala självstyrelsen heller ingenting värd.
Herr talman!

Hur skall ansvar utkrävas för det sätt på vilket den kommunala förtroendemannen i den andra kommunen fattat ett felaktigt beslut vid ett tillfälle, vid två tillfällen, under en följd av år? Menar verkligen Bengt Kindbom att ett införande av den regionala skatteutjämningen är en utveckling av kommunal demokrati?

Herr talman! Propositionen — och hela den skattepolitiska debatt som föregått densamma — är egentligen ett skolexempel på att alla hittills gjorda försök att skapa regional jämlikhet med bibehållande av det kapitalistiska ekonomiska systemet har varit totalt misslyckade. Härmed inte sagt att Sverige uppvisar de djupaste samhällsklyftorna — det finns som bekant väldigt många graderingar på den kapitalistiska världsskalan. Handlingarna i ärendet visar också hur kommunalpolitiker i ”mittfältet” - i detta sammanhang är förre statsministerns terminologi relevant — griper efter halmstrån för att få debet och kredit att gå ihop och för att klara de skyldigheter mot medborgarna som lagstiftningen ålägger kommunerna. Dessa människor är uppenbarligen utrustade med ett tålamod utöver det normalt mänskliga. Annars hade de gjort revolt för länge sedan. För de kan inte — åtminstone inte alla — ha varit okunniga om det som skett på skattepolitikens område under de senaste årtiondena. Vad som skett kan i korthet beskrivas så att vi har fått varken mer eller mindre än ett nytt skattefrälse i Sverige, nämligen bolagen. Bolagens och de ekonomiska föreningarnas andel av den statliga inkomstbeskattningen har minskat från 27 926 1956 till 9 926 1976. Även om inga direkta jämförelser kan göras mellan statligt och kommunalt skatteuttag så finns det tydliga politiska likheter. Men även bland fysiska personer finns det ett skattefrälse. Företagare och högavlönade kan tillgodogöra sig alla de generösa avdragsregler som är utmärkande för skattelagstiftningen. Till detta kommer att hermelinerna bor i särskilda revir. Det är dessa samhälleliga förhållanden som har drivit fram kravet på provisoriska lösningar i Stockholmsregionen. Sedan är det väl närmast att betrakta som en kuriositet att det var riksdagsledamoten Karin Söder från Täby som var huvudmotionär i denna fråga, som hennes partikamrat nuvarande kommunministern nu serverar riksdagen i form av en proposition. Att propositionen tillkommit med mycken möda och stort besvär framgår med all önskvärd tydlighet. Och det är inte bara moderaternas konstitutionella egoism som har vållat kommunministern besvär. Han har även haft att brottas med sin egen decentraliseringsfilosofi. Men även om propositionen har karaktären — och det har den — av ”Brokiga Blad” är den inte helt ointressant. På s. 10-11 går nämligen kommunministern in på mer långsiktiga lösningar för att åstadkomma en inomregional skatteutjämning. BI. a. säger han att ert sätt skulle vara att göra en enda kommun av Stockholms län. Men han framhåller i nästa mening ”att en sådan utväg självfallet endast har teoretiskt intresse” — vad han nu kan mena med en sådan formulering. Kvar står emellertid det faktum att det är kommunminister Johannes Antonsson som har satt den utvägen på pränt. Kommunministern skriver vidare att en annan lösning skulle vara att överföra en del kostnadskrävande uppgifter från primärkommunerna till landstingskommunen. Han nämner därvidlag bostadsförsörjningen, gatuoch parkförvaltning m.m. Men så kommer åter en reservation: ”de nämnda verksamhetsområdena har en lång kommunal tradition”. Jag måste fråga: Vem är det som profiterar på denna ”tradition”? Jo, det är de rika, borgerligt styrda kommunerna. Traditioner som konserverar uppenbara samhälleliga orättvisor har vi för vår del ingenting till övers för. Vi har också svårt att förstå socialdemokraternas ängslan för vad de kallar en ”överkommun”. Handen på hjärtat: Det är inte mycket kvar av reellt innehåll i begreppet ”kommunal självstyrelse”. Det mesta av det kommunerna har att befatta sig med regleras genom lagstiftning. Erfarenheterna ger vid handen att den ”kommunala självstyrelsen” mer används för att bromsa utvecklingen än för att driva på den. Det provisorium som regeringen nu föreslår — för det är just ett provisorium — är inget bra sådant. Men för att klara akuta problem tvingas man ibland acceptera förslag som är otillräckliga. Detta är ett sådant fall.

Herr talman! Den fråga som kammaren nu behandlar blev aktuell i riksdagen första gången med anledning av en centerpartimotion 1976. Eftersom den som stod som första namn på den motionen sedermera har blivit utrikesminister, vill i stället jag uttrycka motionärernas glädje över och tillfredsställelse med att initiativet nu har lett till praktiska åtgärder och förhoppningsvis snart leder till ett riksdagsbeslut. Bakgrunden till förslaget är att Stockholms län är en region med mycket utpräglad boendesegregation. Den snabba expansionen av Stockholmsregionen framför allt under 1960-talet men också tidigare ledde till en mycket markerad uppdelning på det sättet att vissa kommuner i hög grad kom att präglas av höginkomsttagare. Danderyd är naturligtvis det mest markanta exemplet, men det finns fler. Andra kommuner tog på sig bördan och ansvaret att skapa husrum för de stora mängder människor som flyttade in, av vilka många hade och fortfarande har relativt låga inkomster. Vi fick en social skiktning som också hade ekonomiska konsekvenser. Detta kan uttryckas på det sättet att den bäst ställda kommunen i Stockholms län har en skattekraft som är dubbelt så stor som den man har i kommunen med lägsta skattekraften. Det innebär att när man i Danderyd höjer skatten med 1 kr. får man in dubbelt så mycket pengar per invånare som när man höjer skatten lika mycket i Botkyrka. Samtidigt är naturligtvis behovet av kommunala insatser av olika slag det precis omvända: de kommuner som har de flesta låginkomsttagarna, de flesta barnfamiljerna, de största sociala problemen har också störst behov av kommunala insatser. Skillnaderna i skattekraft beror också till dels på en koncentration av juridiska personer i vissa områden. Det gäller framför allt kommunerna Stockholm, Solna och Sundbyberg, där en relativt stor del av de kommunala skatteintäkterna kommer från juridiska personer, och de vanliga löntagarna belastas då inte med så höga skatter. Det är den här allvarliga ekonomiska obalansen som vi vill rätta till genom en inomregional skatteutjämning. Jag vill slå fast att det system för inomregional skatteutjämning som vi har förordat bygger på samma uppläggning som det statliga skatteutjämningssystemet har. Det är alltså tänkt så att landstinget skall tillskjuta skattekraft. Det är ett automatiskt verkande system, där landstinget inte får några som helst möjligheter att ställa villkor för hur pengarna skall användas. Det enda som bestämmer omfattningen av skattekraftstillskottet blir inkomstläget och skattekraftsläget i den enskilda kommunen. Det har framförts många egendomliga argument i debatten. Ett av dem är att en sådan här skattekraftsutjämning skulle leda till något slags kommunalt slöseri av våldsamma mått i de kommuner som på detta sätt får sin ekonomi stärkt. Man har begagnat uttryck som ”fest i Kapernaum”. Var och en som vet något om under vilka villkor kommunalpolitiker i kommuner som Botkyrka, Haninge och Tyresö lever inser naturligtvis det fullständigt orimliga i tanken att ens en sådan här reform skulle leda till någon kommunal expansion där. Följden skulle i stället bli att kommunalpolitikerna skulle få något bättre möjligheter att tillfredsställa sina kommuninvånares grundläggande behov utan våldsamt ökad skuldbörda eller orimliga nya skattehöjningar. Det har vidare anförts att ett sådant här system skulle premiera kommunalt slöseri. Det är också orimligt, eftersom skatteutjämningen inte är relaterad till den kommunala utgiftsnivån utan helt och hållet siktar in sig på den kommunala skattekraften. Ger man sig in på stora investeringar får de konsekvenser för skatten i den kommun som har satsat på dem. I den här debatten har inte minst herr Wennerfors påpekat att den kommunala ekonomin beror på kommunalpolitiken. Det är naturligtvis riktigt, men jag påminner återigen om att vad vi nu diskuterar är den kommunala skattekraften. Det är inte så, herr Wennerfors, att den kommunala skattekraften påverkas av att man bygger isbanor, ishockeyrinkar eller någonting annat av det som herr Wennerfors räknade upp. Det är andra kommunala åtgärder som påverkar skattekraften. Om man inriktar sig på att nästan bara bygga lyxvillor — det finns exempel på det i en del kommuner — och undviker att bygga flerfamiljshus för låginkomsttagare, så påverkar man skattekraften. Men den typen av sållning av invånarna tror jag inte att vi har anledning att betrakta som god kommunalpolitik. Det har i debatten framhållits — det sägs också i den socialdemokratiska reservationen — att risken är att landstinget blir en överkommun. Jag medger att den risken kan föreligga om man inför ett lånesystem. Därför är det desto mera förvånande att moderaterna, som talar så varmt för den kommunala självstyrelsen, ändå förordar det system som leder till den största risken för landstingsstyrning. Det system som vi förordar —- ett automatiskt verkande skatteutjämningssystem av samma typ som man redan har på det statliga planet — ger inte landstinget några styrningsmöjligheter, och det medför följaktligen inte någon risk för att vi skall få en landstingsöverkommun. Att lösa de här problemen med hjälp av den statliga skatteutjämningen är tyvärr ganska svårt, eftersom även de fattigare kommunerna i Stockholms län redan har en skattekraft som ligger i närheten av riksgenomsnittet. Det är alltså en utjämning inom regionen som är det angelägna.

Att man skall ta från de fattigaste för att ge åt de relativt fattiga tycker jag är ganska egendomligt, i synnerhet med tanke på den utgångspunkt som herr Berndtson bör ha när det gäller solidariteten. Herr talman! Detta är en viktig solidaritetsreform. Den löser inte de ojämlikhetsproblem och obalansproblem som vi har i Stockholmsregionen, men den ger åtminstone politiker i olika kommuner likvärdiga förutsättningar när det gäller att tillförsäkra invånarna en god standard och en god kommunal service.